Herr talman! Vi har nu att debattera och diskutera motioner om vuxenutbildning från den allmänna motionstiden. Jag vill börja med att säga att jag självklart står bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till nr 2 och nr 11. Förra veckan kom vår utskottsgrupp hem från en spännande resa till Kanada, där vi studerade deras utbildningssystem. Man tar med sig väldigt mycket saker hem som vi ska diskutera vidare, men en sak jag tycker är extra spännande är deras systematik och deras vilja att hela tiden lära mer. Det är faktiskt precis det vuxenutbildningen handlar om - att lära mer, lära om och lära nytt. Lärare i Kanada har faktiskt kravet på sig att de hela tiden ska ta till sig ny kunskap och sedan omvandla den i klassrummet. Det är väldigt spännande. Sedan vi stod här i fjol och hade denna vuxenutbildningsdebatt har jag varit ute på väldigt mycket studiebesök i vuxenutbildningsvärlden. Jag har lärt mig mycket och träffat väldigt många deltagare. Jag måste säga att det är den allra bästa delen i detta riksdagsuppdrag, att få vara ute och diskutera med folk - framför allt de som finns i den värld vi har att hantera. En bra sak bland många när jag har varit ute är yrkeshögskolan. Jag var på ett besök i Arvika i Värmland, där man på en bilverkstad hade blivit lite bekymrad över att väldigt många bilar nuförtiden kommer in som kräver elkunskaper. Man hade fått ta in elmänniskor för att laga bilar. Då uppkom diskussionen om man inte skulle ha en fordonselektrikerutbildning, vilket man alltså startade. När jag sedan besökte Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås förstod jag hur väldigt mycket större yrkeshögskoleutbildningen skulle kunna vara om den dimensionerades på ett annat sätt. Jag måste säga att man kan bli väldigt bekymrad över att det inte tillsätts fler platser inom yrkeshögskoleutbildningen än i dag när man ser att 86 procent av dem som har gått en utbildning får jobb inom sex månader. När Pia Enochsson, som är generaldirektör för myndigheten, var hos oss i utbildningsutskottet i januari sade hon att dubbelt så många som fick bifall på sina ansökningar kunde ha fått bifall - med bibehållen kvalitet. Det tycker jag att vi ska ta till oss och tänka på. På mina besök runt om i Sverige har jag insett att vuxenutbildningens dimension och framför allt utbud beror på var man bor. Hur det ser ut beror lite grann på var man bor och vad man erbjuds just där man bor. Det kan vi fundera över. På några ställen har jag sett ett väldigt bra samarbete över kommungränser och länsgränser. Sådant samarbete behöver vi nog fundera på om vi inte ska uppmuntra. I Kanada sade de något klokt på ett ställe vi var på. De sade: Man kan inte locka tillbaka med det människor har lämnat. Med detta menade de alla som hoppar av skolan, och det har vi också ganska många som gör. De menade att man måste erbjuda någonting annat än det människor har lämnat. Då tänker jag naturligtvis på folkhögskola, studieförbund, studiecirklar och folkbildningspedagogiken, som vi borde satsa betydligt mer på än vad vi gör i dag. Det är nämligen att erbjuda något helt annat än det människor en gång i tiden har lämnat. Häromdagen kom en forskningsrapport som heter Den orättvisa hälsan - om skillnader i hälsa och livslängd . En av slutsatserna i denna forskningsrapport är just att utbildning spelar roll. Den spelar till och med roll för hur länge man lever. Det borde vi fundera lite mer på när vi satsar våra pengar på olika saker. Vi inom Socialdemokraterna satsar i den senaste budgetmotionen 57 400 nya platser inom vuxenutbildning, högskola och universitet, arbetsmarknadsutbildningar och så vidare. Det gör vi så klart för att vi vill utjämna klyftor. Vi vill att människor ska kunna förverkliga sina drömmar, ta sig framåt och också leva längre med en bra utbildning. Det får inte finnas några återvändsgränder inom utbildningssystemet. Man kan inte komma och säga till en människa: Tyvärr, som tonåring valde du fel väg. Det kommer aldrig att hända i ett socialdemokratiskt samhälle. Forskningen visar också att ungdomar kommer att ha 20 olika jobb under sitt liv. Det är något helt annat än vad det har varit tidigare, då man kanske utbildade sig för ett jobb och sedan stannade i det resten av livet. Så kommer det inte att se ut, och då måste vi ta det livslånga lärandet på allvar. Herr talman! Det gläder oss att majoriteten i utskottet vill höja ambitionsnivån för vuxenutbildningen och att man vill återinföra det riktade statsbidraget. Det är jättebra. Jag tänkte säga några ord om svenska för invandrare. Jag tror att de flesta som kommer hit från ett annat land faktiskt vill lära sig svenska, utbilda sig, få ett jobb och bidra till tillväxten. Därför behöver vi ha en väldigt bra svenska för invandrare. Vi behöver kvalitetsstärka, vi behöver utbilda våra lärare på ett helt annat sätt än hittills, vi behöver se över innehållet och vi behöver sluta med att betala ut bonus. Pengarna behöver användas på ett helt annat sätt. Någonting som vi också måste titta mer på än vad vi har gjort hittills handlar om den utbildning som de hade med sig därifrån de kom, att validera utbildningen. Väldigt många jobbar faktiskt med något annat än det som de har utbildning för. Det innebär att vi förlorar år av tillväxt. Det innebär också att man som enskild människa måste lära om det man en gång redan har lärt eller lära sig någonting helt annat. Det är slöseri med människors kompetens. Avslutningsvis, herr talman: Med en socialdemokratisk vuxenutbildningspolitik får fler människor chans till utveckling och jobb. Fler får chans att ha arbetskamrater, att ha semester, att lösa framtidens problem tillsammans med människor, och fler kan lämna arbetslöshet, fattigdom och hopplöshet.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min belåtenhet över att Gunilla Svantorp uppskattar utbildningspolitiken i Kanada. Vi moderater har också varit där, och det är till stora delar samma tankar som ligger bakom Alliansens stora skolreformer. Utbildning är en hörnpelare i Alliansens arbetslinje och en särskilt prioriterad fråga. Och till skillnad från den spretiga oppositionen är vi i Alliansen överens om vår politik för vuxenutbildningen. Jag och mina allianskolleger kommer att göra lite olika fördjupningar inom olika områden i våra anföranden. Vuxenutbildning är ett område som tyvärr ofta hamnar lite i skymundan i samhällsdebatten, bakom frågor som förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Men vuxenutbildning har ett stort värde i ett föränderligt samhälle och erbjuder många vägar, många aktörer och många möjligheter. Vuxenutbildning kan handla om att ge den som misslyckats i skolan en ny chans, att ge möjlighet att vidareutbilda sig för att utvecklas i sitt yrke eller göra karriär, att byta yrkesbana för att orka arbeta fram till pension eller kanske även efter pension för den som vill. Det kan också handla om att ge den som är arbetslös eller långtidssjukskriven en möjlighet till omskolning till nytt yrke, att förse företagen med kvalificerad arbetskraft, att ge nya svenskar goda kunskaper i det svenska språket, att validera kunskaper hos personer med gamla svenska utbildningar eller utländska utbildningar och sist men inte minst att ge alla möjlighet till personlig utveckling och bildning. Vuxenutbildningen är av avgörande betydelse för Alliansens arbetslinje. Det är därför vi satsar så mycket mer på vuxenutbildning än vad den gamla socialdemokratiska regeringen gjorde. Tillsammans fick vuxenutbildningen 6,8 miljarder i 2012 års budget. Det är 1 miljard mer än vad Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsade 2006 - en ökning med 17 procent. Utöver denna permanenta ökning har vi tillfört extra tillfälliga pengar 2010 och 2011 för att möta effekterna av den tidigare finanskrisen. För oss i Alliansen är vuxenutbildning en helhet. Inom denna helhet har vi både skjutit till stora summor och ibland även prioriterat om mellan olika utbildningsformer beroende på konjunkturen. Jag kan konstatera att regeringen satsat extra på universitet och högskolor, yrkeshögskola, komvux och yrkesvux, lärlingsutbildningar för vuxna, validering och sfi, folkhögskolor och studieförbund. Alla dessa olika utbildningsformer har under Alliansens regeringstid fått ökade resurser. Samtidigt utvecklar vi helt nya utbildningsvägar som exempelvis lärlingsutbildningar inom både gymnasieskola och vuxenutbildning och särskilda motivationsutbildningar inom folkhögskolorna för att motivera ungdomar som hoppat av skolan att slutföra sina studier. Utöver satsningar på fler platser har vi gjort stora ansträngningar för att förbättra kvaliteten inom alla vuxenutbildningar. Området vuxenutbildning har alltså prioriterats upp av Alliansen. Det innebär mer pengar, fler platser, fler olika utbildningsalternativ och förbättrat studiestöd för vissa grupper. Det blir därför närmast obegripligt när Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör gemensam sak och kräver ett återinförande av en hög ambition när det gäller att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning. Man kan ju inte gärna återinföra något som aldrig har tagits bort utan som tvärtom byggts ut och fått mer resurser. Vad menar oppositionen egentligen? Det är också slående att oppositionen bara är överens om att man vill återinföra något som aldrig avskaffats. Några gemensamma förslag från oppositionen om mer pengar eller fler platser inom vuxenutbildningen finns inte. Herr talman! Den samlade oppositionen - Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - har i betänkandet även enats om att kräva att regeringen återkommer med ett förslag som innebär ett riktat statsbidrag till vuxenutbildningen. Detta är ett mycket märkligt krav. Det verkar som om oppositionen inte har en aning om hur vuxenutbildningen finansieras i dag. Mer än 80 procent av vuxenutbildningen finansieras nämligen redan genom riktade statsbidrag. Det gäller exempelvis yrkeshögskolan, SFI, särvux, yrkesvux och folkbildningen liksom de särskilt riktade insatserna till Västra Götalandsregionen i spåren av fordonskrisen. Den enda del av vuxenutbildningen som i dag inte har riktade statliga anslag är komvux. Men här är kommunerna redan skyldiga att erbjuda kommunal vuxenutbildning till alla som har rätt till sådan utbildning. Utöver detta ska man sträva efter att bedriva en utbildning som motsvarar den efterfrågan och de behov som finns i den egna kommunen. För att ge kommunerna förutsättningar för detta utgår ett generellt statsbidrag från staten, men det är en verksamhet som inte lämpar sig för statlig detaljstyrning. Om man skulle öronmärka pengar för en viss omfattning av vuxenutbildning, oavsett konjunktur och varierande behov i olika kommuner, skulle man riskera att dra undan pengar från annan viktig kommunal verksamhet som förskola, grundskola eller gymnasium. Jag tycker att det är en märklig dubbelmoral från oppositionen när man å ena sidan talar om att vi ska respektera det kommunala självstyret och å andra sidan kräver riktade statsbidrag till komvux som minskar detta självstyre. Särskilt märkligt blir det efter att Socialdemokraterna de senaste dagarna gjort ett stort nummer av att man vill öka kommunernas rätt att själva besluta om privata företag ska få lov att driva offentligt finansierad verksamhet i den aktuella kommunen. Denna fråga vill man alltså ge kommunpolitikerna förtroendet att hantera, men när det gäller att prioritera mellan vuxenutbildning och annan utbildning anser Socialdemokraterna uppenbarligen att de kommunala politikerna helt ska omyndigförklaras. Bristen på logik inom socialdemokratin firar ständigt nya triumfer. Från Alliansens sida har vi förtroende för att kommunpolitikerna klarar att prioritera utan alltför många klåfingriga pekpinnar från riksdag och regering. Varför ska kommunpolitikerna ha full frihet att prioritera när det gäller alla kommunala skolformer utom just komvux? Vi avvisar självklart detta förslag i vår reservation. Herr talman! För mig som är aktiv i både utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet finns det ingen tydlig gräns mellan arbetsmarknadsutbildning och övrig vuxenutbildning, även om statens budget har dessa poster inom olika utgiftsområden och frågorna hanteras av olika riksdagsutskott. Även inom arbetsmarknadsområdet har mycket stora resurser tillförts under lågkonjunkturen. Arbetsförmedlingen erbjuder praktik och kortare omställningsutbildningar, medan de flesta längre utbildningar erbjuds inom det övriga utbildningssystemet. Detta har stora fördelar. Det säkrar kvaliteten och kontinuiteten i utbildningarna, och det gör att utbildningarna snabbt kan byggas ut eller krympas beroende på behov och konjunktur. Samtidigt finns fler aktörer inom vuxenutbildningen. Många anställda erbjuds omfattande utbildningar i arbetsgivarens regi, utbildningar som rustar den enskilde medarbetaren och ökar möjligheten att göra karriär och också möjligheten att hitta ett nytt arbete om det gamla skulle försvinna. Dessa omfattande utbildningsinsatser för vuxna glöms ofta bort i debatten men är en viktig del av det livslånga lärandet. Stora delar av arbetsmarknaden omfattas också av omställningsavtal mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna. Trygghetsfonden och Trygghetsrådet uppvisar fantastiskt goda resultat när det gäller att hjälpa människor till nya jobb efter en uppsägning. En del i deras verksamhet är att erbjuda olika former av utbildningar. Detta är också en viktig del av vuxenutbildningen. Herr talman! Alliansen står för valfrihet. Inom stora delar av utbildningssystemet finns stor valfrihet när det gäller att välja skola och utbildningsvägar. Inom vuxenutbildningen är valfriheten däremot synnerligen begränsad. Alliansen har därför i sitt senaste valmanifest med som en ambition att pröva möjligheterna att förverkliga en valfrihetsmodell för vuxenutbildningen. I samband med en sådan valfrihetsreform inom vuxenutbildningen bör också frågan om finansiering av vuxnas studier lyftas på nytt. Att som vuxen studera på heltid är i dag ofta en ekonomisk påfrestning, även om möjligheterna till studiestöd för vuxna med låg utbildningsnivå förbättrats under Alliansens tid vid makten. Det finns många intressanta inspel i denna diskussion, allt från inrättandet av kompetenskonton till förbättring av studiemedlen för vuxna och höjning av åldersgränserna för studiemedel. Diskussionen lär säkert fortsätta. Fru talman! Oppositionens förslag är förvirrande. Talar man om vuxenutbildning när man egentligen menar komvux eller saknar man verkligen kunskap om hur statsbidragen fördelas? Vad menar man när man begär återinförande av flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning? Ska det tolkas som ett förslag om återgång till läget 2006? I så fall skulle det medföra minskade anslag till vuxenutbildningen och mindre flexibilitet. Alliansens reservation beskriver hur verkligheten ser ut. Jag hoppas att oppositionen tar till sig denna kunskap.

Fru talman! Oj, det var mycket, Jan Ericson. Jag vet inte var jag ska börja. Ni har prioriterat upp vuxenutbildningen, säger Jan Ericson i sitt anförande. Det är för mig fullständigt obegripligt. Jan Ericson och hans kamrater kan inte ha någon som helst kontakt med de kommunpolitiker runt om i landet som just nu håller på att stänga en massa vuxenutbildningsplatser för att det försvinner statsbidrag. I Malmö försvinner det 1 000 platser eftersom det försvinner 38 miljoner i statsbidrag. I Örebro försvinner det 12 miljoner i statsbidrag och 400 platser. Jag kan räkna upp hur många exempel som helst. Hur man då kan säga att man prioriterar vuxenutbildningen är för mig obegripligt. Jan Ericson säger att man satsar mer pengar och jämför med 2006. Det är mer intressant att jämföra de senaste åren. Till exempel försvinner det 1,1 miljard kronor i vuxenutbildningen mellan åren 2011 och 2012. Hur kan man säga att man satsar mer pengar när det försvinner så mycket? Dessutom säger Jan Ericson att man satsar pengar på gymnasiet. Det är inte det vi diskuterar, men ni tar faktiskt bort 675 miljoner kronor från gymnasiet, så det stämmer inte heller. Det finns många frågor, och jag återkommer i nästa replik. Det jag vill veta nu är: Hur kan Jan Ericson mena att Alliansen har prioriterat upp vuxenutbildningen när vi hör att man runt om i landet är tvungen att skära ned på vuxenutbildningsplatser?
Fru talman! Jag var tydlig i mitt anförande. Vi lägger mer pengar i år än vad ni gjorde 2006. Det kallar jag en uppgradering av vuxenutbildningen. Att kommunpolitiker har svårt att prioritera är deras problem. De extra pengar som vi sköt till 2010 och 2011 var tillfälliga krisåtgärder. Tillfälliga krisåtgärder kan inte bli permanenta åtgärder. Skulle vi göra så varje gång vi skjuter till extra pengar i en extrem situation skulle vi aldrig ha några pengar att skjuta till i en extrem situation. Det var begränsat, och det sades från början att tillskjutandet av extra resurser var tillfälligt. Därefter går vi ned på den normala nivån, och den normala nivån är fortfarande högre än den var 2006. Det kan Gunilla Svantorp aldrig komma ifrån.
Fru talman! Menar Jan Ericson att krisen är över nu? Det låter konstigt. För mig handlar politik hela tiden om att prioritera. Då är det märkligt att vi har en regering som väljer att lägga 5,4 miljarder kronor på en sänkning av krogmomsen. Man har inte den blekaste aning om hur många jobb det kommer att ge. Och skulle man omvandla arbetsgivaravgiftssänkningen för unga till studieplatser motsvarar det 55 000 studieplatser. Häromveckan kunde vi läsa en rapport från Arbetsförmedlingen som kan vara intressant för Jan Ericson som också sitter i arbetsmarknadsutskottet. Man hade tittat på jobbcoacherna och deras resultat vad gäller jobb. Här väljer regeringen att lägga 2 miljarder. När året är slut kommer man att ha lagt 3 miljarder kronor på jobbcoacher. Rapporten visar att de som har fått jobbcoachning har högre sannolikhet att få praktik och lägre sannolikhet att få jobb än de som inte har fått jobbcoachning. Den borgerliga regeringen har alltså lagt över 8 miljarder kronor på något som man inte har en aning om huruvida det ger något resultat. I stället kunde ni ha lagt pengarna på utbildningsplatser så att människor hade fått en chans att ta sig vidare i livet. Hur har ni prioriterat egentligen, Jan Ericson?
Fru talman! Det finns andra forum för diskussionen om arbetsmarknadspolitiken. Den ska vi inte blanda in i den här debatten om vuxenutbildningen. Debatter om hur vi hanterar skatter och annat hålls i de berörda utskotten. Nu prioriterar vi utbildningsfrågorna. Socialdemokraterna har uppenbarligen alltid en massa pengar när de är i opposition. När de sitter i regeringsställning finns det aldrig några pengar. I regeringsställning hade ni inte mer än 5,8 miljarder till vuxenutbildningen. I dag när ni sitter i opposition har ni obegränsat med pengar till precis allting. Gunilla Svantorp säger nästan rakt ut att de tillfälliga krisåtgärderna borde permanentas, för det är mer eller mindre alltid kris. Det verkar vara den socialdemokratiska synen på samhället. Tillfälliga krisåtgärder är tillfälliga. Man skjuter till extra resurser under en begränsad tid för att sedan gå ned till den normala nivån. Det är så vi arbetar i Alliansen. Vi tar ett ekonomiskt ansvar, för annars har vi inga pengar kvar nästa gång det bränner till i vår omvärld. Vi skjuter till mer pengar 2012 än vad ni gjorde 2006. Det är ett faktum. Vi prioriterar vuxenutbildningen högre än vad Socialdemokraterna någonsin har gjort. Med dessa ord tackar jag för debatten.

Fru talman! En grundpelare i välfärdssamhället är att människor ska få utvecklas och skaffa sig kunskap. Kunskap ger människor egenmakt, stolthet och goda förutsättningar att få ett jobb. Jag tror inte att regeringens företrädare här i dag har en annan uppfattning, och det var väl det Jan Ericson sade. Trots det lyckas man inte med sitt uttalade mål att minska det så kallade utanförskapet. Sysselsättningsgraden har minskat, arbetslösheten har skjutit i höjden och långtidsarbetslösheten har ökat. Regeringen har missat målet. Som försvar hävdar regeringen att de internationella ekonomiska oroligheterna är orsaken. I nästa stund hör man att vuxenutbildningen är kommunernas ansvar, och det stämmer. Men det har kanske undgått regeringen att man har ansvar för konjunkturpolitiken. Det är fullständigt naturligt att regeringen ser till att konjunkturåtgärder vidtas. Motviljan mot att satsa på vuxenutbildningen går inte ihop med den arbetslinje som ni företräder. Arbetslinjen kräver att alla ges möjlighet att utvecklas och anpassa sin kompetens så att den bättre matchar kraven på arbetsmarknaden och det som efterfrågas. Situationen på arbetsmarknaden är ohållbar. De flesta bedömare säger att arbetslösheten kommer att öka. Samtidigt har många företag och arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens till lediga jobb. Enligt Arbetsförmedlingen har 38 procent av de offentliga arbetsgivarna under det senaste halvåret haft svårt att hitta rätt kompetens till lediga jobb. Tala om misslyckad utbildningspolitik. Fru talman! I Alliansens Sverige ökade kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd med 3 miljarder mellan 2006 och 2010. Då kan man inte vara nöjd. Det finns all anledning för regeringen att tänka om och öppna fler vägar för människor att förverkliga sina drömmar om en ny utbildning som leder till ett nytt jobb. Den kommunala vuxenutbildningen ska göra det möjligt för den som vill byta yrke att komplettera sin utbildning. Sveriges utbildningsväsen måste präglas av öppna dörrar för att vi ska kunna möta arbetskraftsbehovet framöver. Med tanke på kommande pensionsavgångar behöver vi rusta människor. Allianspartierna skriver i sin reservation att vuxenutbildningen även i fortsättningen ska ge den enskilde möjlighet att komplettera sin grundutbildning, skola om sig och skaffa en ny yrkesutbildning. Det låter klokt, men verkligheten ser annorlunda ut. Jag förstår inte vilken verklighet ni lever i. Kommun efter kommun erbjuder bara det som lagen kräver. Arbetslösheten talar sitt eget språk. Regeringen bör fundera över om man inte behöver satsa lite mer än vad man gör på kompetensutveckling. När det gäller ungdomarnas situation vet alla att det är svårt att få ett varaktigt jobb om man inte har en treårig gymnasieutbildning bakom sig. Då är det ungdomsgarantin som gäller, och det är inte mycket till kompetensutveckling. Man borde fundera över hur man ska få in ungdomarna i olika kompetenshöjande åtgärder. Det är ganska alarmerande att vi i dag har 127 000 ungdomar som varken går i skola eller jobbar. Det behövs en utbildningspolitik som ger de unga en andra chans och möjligheter till jobb. Fru talman! Jag står bakom alla våra reservationer, men yrkar bifall till reservation nr 5. Jag står naturligtvis bakom majoritetstexten under punkt 1.

Fru talman! Vuxenutbildningen är en av de viktigaste och mest effektiva insatserna för att underlätta för enskilda att sadla om och ta ett steg närmare arbetslivet. Med den nya gymnasiereformen och de nya yrkes och lärlingsutbildningarna är vår förhoppning att färre ungdomar ska hamna i vuxenutbildningen för att lappa och laga från grund och gymnasieskolan. Antalet studerande på eftergymnasial nivå med studiemedel har inte varit så stort sedan år 2004. Förklaringarna är främst två, nämligen stora ungdomskullar som söker sig till vuxenutbildningen direkt efter gymnasieskolan och det osäkra arbetsmarknadsläget. Vuxenutbildningen måste erbjudas dem med störst behov. Det är personer utan slutbetyg, de som vill komplettera för att bli högskolebehöriga samt de som vill öka sin kompetens för att kunna ta ett ledigt jobb. Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen är dyrare men väldigt viktiga för många studerande som genom denna utbildning kan ta de lediga jobb som fortfarande finns i många kommuner runt om i landet. Fru talman! Regeringen har förlängt satsningen där ungdomar i åldern 20-24 kan få ut den högre bidragsdelen i studiemedlet för att stimulera dem att läsa in och få en fullständig utbildning, vilket är en förutsättning för att bli anställbar. Därför är det intressant att höra vad Miljöpartiet gör för den här målgruppen. Jag hörde inte ett enda konkret förslag från tidigare talare. Vi har också utökat antalet platser inom yrkesvux för att möjliggöra för fler att fortbilda sig. Yrkesvuxsatsningen har förlängts i ytterligare två år vilket är viktigt med tanke på de behov vi fortfarande ser på arbetsmarknaden. Satsningen på yrkeshögskolan är också en viktig del. Att förse samhället och näringslivet med rätt kompetens är en av våra viktigaste uppgifter som politiker. Det är positivt att den andel som erbjuds plats i yrkeshögskolan har ökat från 26 procent till 29 procent - från 6 400 personer till 8 900 personer. Principen för hur vi prioriterar yrkeshögskolans resurser måste fortsatt vara arbetsmarknadsläget och att i samverkan med branschen utveckla och ta fram utbildningarna. Vi ska inte utbilda till arbetslöshet. Fru talman! Den största utmaningen inom vuxenutbildningen förblir svenskundervisningen för invandrare. Under många år har vi från Folkpartiet och Alliansen kritiserat socialdemokratiska regeringar för att inte ta tag i kvalitetsproblemen inom sfi med låg genomströmning och liten flexibilitet. Man har inte någon systematisk kvalitetskontroll och heller ingen kontroll av närvaron. På alltför många platser i landet har det inneburit att invandrare inte kan prata svenska trots sfi och trots att de bott i Sverige i flera år. Detta är problematiskt utifrån ett integrations och jämställdhetspolitiskt perspektiv, och inte minst utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Etableringsreformen sjösätts för fullt just nu. Vi ställer krav på heldagsverksamhet för nyanlända att delta i Arbetsförmedlingens och kommunens gemensamma insatser. En viktig del i denna process är den samhällsinformation som nyanlända ska erbjudas och därefter svenskundervisning för invandrare. Målet för oss är att korta ned tiden från det att man anländer till Sverige tills man påbörjar en utbildning, kommer ut på en arbetsplats eller startar eget företag. Kvaliteten i sfi måste höjas. Skolinspektionen slog i sin senaste sfi-rapport fast att sfi inte prioriteras av de undersökta kommunerna. Under 2010 var antalet elever i sfi drygt 96 000. Aldrig tidigare har så många läst inom sfi. Drygt hälften, 37 000, var nybörjare. Detta ställer krav på kommunerna att bli ännu bättre på mottagandet och upplägget av utbildningarna. Visserligen efterfrågar Socialdemokraterna i betänkandet alternativ, men era kamrater ute i kommunerna säger oftast nej till en konkurrensupphandling av sfi som skulle åstadkomma fler alternativ, fler aktörer och fler anpassade utbildningar. Mitt parti och andra partier har satt sfi under lupp i många kommuner. Det är kvalitetsuppföljning, krav på upphandling, krav på flera inriktningar, till exempel för akademiker och dem med yrkesbakgrund. Det är ökad närvarokontroll kopplad till försörjningsstöd och krav på att både män och kvinnor deltar i praktik. Praktik är viktig för att få insyn i hur det fungerar på en svensk arbetsplats, och det är effektivt för att lära sig svenska språket. Skolinspektionen granskade nyligen 33 kommuner och två kommunalförbund. En kritik var att de granskade verksamheterna präglades av ett arbetssätt som används i undervisningen av barn och ungdomar och att organisationen, upplägget och schemaläggningen inte var flexibla. Vi har därför tillsatt en utredning i hopp om att kunna införa en sfi-peng som ska presenteras i september i år. Vi måste öka den enskildes makt att välja anordnare. Vi behöver också satsa på lärarkompetensen inom sfi, då verksamheten kräver särskild kompetens. Regeringens sfi-lyft är ett sätt att möta detta. Vi utreder nu hur vi kan korta ned tiden i sfi. Vårt gemensamma mål är att förebygga inlåsningseffekter där enskilda är inskrivna under långa perioder utan att lära sig svenska språket. Sfi-bonusen är ett sätt att öka genomströmningen, men även detta ogillar man från det rödgröna hållet. Man motionerar i betänkandet om att man vill ta bort den. Sfi har under lång tid tillåtits bli en form av försörjning år efter år utan krav på att individen egentligen ska få några språkkunskaper eller prestera några resultat; detta är inte rimligt. Sfi måste vara en utbildningsform enbart för nyanlända flyktingar och invandrare.

Fru talman! Roger Haddad inledde med att säga att vuxenutbildningen är någonting där man lappar och lagar. Den inställningen har jag mycket svårt att förstå. För mig handlar vuxenutbildning om livslångt lärande och om att man hela tiden kan rätta till det som man inte har gjort som ung men framför allt om att bygga på det som arbetslivet kräver och det som jag själv som individ kräver. Vad menar Roger Haddad när han säger att vuxenutbildningen är någonting där man lappar och lagar? Roger Haddad sade också att vuxenutbildning ska erbjudas dem med de största behoven. När ni tillträdde efter valet 2006 tog ni bort rekryteringsbidraget som verkligen var något som gjorde att de som hade de största behoven av vuxenutbildning faktiskt också kom till vuxenutbildningen. Varför gjorde ni det? Har ni några planer på att återinrätta rekryteringsbidraget om ni tycker att det är så viktigt, vilket det är, att de som har störst behov också går i arbetsmarknadsutbildning? Roger Haddad säger att det är viktigt med kvalitetsförbättringar inom sfi. Ja, det är det absolut. Sedan sätter han likhetstecken mellan fler att välja på och bättre kvalitet. Då kan man bara gå till hälso och sjukvården för att se hur det är. Men det ska vi diskutera i ett annat utskott. Men där kan man se att vårdvalsreformen har lett till fler att välja mellan. Men har det blivit så värst mycket bättre kvalitet? Nej, det tror jag inte. Sfi-bonus är ett sätt att öka genomströmningen, säger Roger Haddad. Ja, för dem som hade klarat sig bra utan sfi-bonus, för dem som har kommit hit och är mest välutbildade, men inte för dem som kommer hit och har lite utbildning. Vad menar Roger Haddad egentligen med att lappa och laga?
Fru talman! Det var många frågor, men jag ska fokusera på det absolut viktigaste. Vi anser att en bra gymnasieskola och en bra grundskola förebygger behovet av att använda vuxenutbildningens resurser i efterhand. Det konstateras i betänkandet och i rapporter att tillströmningen direkt från gymnasiet till vuxenutbildningen sker på grund av arbetsmarknadsläget, men tyvärr också på grund av att många saknar slutbetyg eller inte har fullständiga betyg från gymnasiet. Då måste man komplettera och läsa om, och vissa kommuner tillåter fortfarande så kallad konkurrenskomplettering, men då tar man ut en liten avgift. Jag vill att man helst lämnar gymnasieskolan. Därför har vi gjort om gymnasieskolan, och den nya trädde i kraft hösten 2011. Där har vi yrkesutbildningar, studieförberedande utbildningar och lärlingsutbildningar. Folkpartiet talar nu även om andra lösningar - kortare yrkeskurser - för att det ska finnas fler breda in och utgångar. När Socialdemokraterna styrde var det mycket lätt att komma in på gymnasieskolan, men det var mycket svårt att lämna gymnasieskolan. Många gick direkt till Arbetsförmedlingen eller till vuxenutbildningen. Därmed går mycket pengar från kommunernas budget till att lappa och laga, inte bara inom vuxenutbildningen utan inom arbetsmarknadspolitiska insatser som vi inte ens nämner här. Det tar mycket pengar från kommunernas budgetar. Har man bara en stor kommunal aktör i fråga om sfi som aldrig utsätts för konkurrens och som de lokala politikerna knappt ställer några krav på i fråga om genomströmning och resultat utmanas den inte. Man vet inte hur den enda verksamheten står sig. Jag förordar en kvalitetsupphandling om man inte vill ha en konkurrensupphandling där man kan mäta flexibilitet, alternativa pedagogiska upplägg och naturligtvis kvalitet.
Fru talman! Det andas från Roger Haddad att man ska vara färdig när man lämnar gymnasieskolan. Det tycker vi också. Men däremot skiljer vi oss i synen på vad som händer under resten av livet. Som jag sade tidigare visar forskningen att man kommer att ha ungefär 20 olika jobb. Det kan jämföras med hur det var när vi lämnade gymnasieskolan. Det kräver att det finns utbildningsplatser så att människor hela tiden kan omskola sig. Då kan man inte se vuxenutbildningen som någonting som ska rätta till det som har varit fel, utan den måste ses som någonting där människor fyller på kunskap som arbetslivet ställer krav på. Jag förstår därför inte Roger Haddad när han säger att man ska vara färdig när man lämnar gymnasieskolan. Så ser inte vi på vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen är mycket vidare än så. Jag skulle vilja ställa en annan fråga. Häromdagen hade vi en gemensam interpellationsdebatt om just vuxenutbildningen och framför allt om yrkeshögskolan. Statsrådet sade att hon är nöjd. Hon tycker att dimensioneringen i fråga om platser är rätt inom yrkeshögskolan och att man satsar 1,6 miljarder under 2012 på yrkeshögskolan, trots att man vet att 86 procent av dem som har gått den har fått jobb och trots att man vet att 29 procent av dem som ansökte har fått ja till att börja. Håller Roger Haddad med om att det är rätt dimensionering? Skulle det inte med tanke på det som du precis har sagt vara bättre med fler platser inom yrkeshögskolan?
Fru talman! Jag kan börja med den sista frågan. Statsrådet Nyamko Sabuni bedömde att dimensioneringen just nu är på en bra nivå. Hon uttryckte vikten av att inte bygga ut yrkeshögskolan i alldeles för snabb takt för att upprätthålla kvaliteten. Men hon sade också att regeringen följer detta och att om det skulle uppstå ett mycket stort behov av mer resurser till just detta ändamål har denna regering visat att oavsett om det har gällt vuxenutbildning, yrkesvux, yrkeshögskolan eller arbetsmarknadspolitiska insatser har man anpassat behovet efter behov och arbetsmarknadsläge. Jag tycker att det var ett positivt svar från statsrådet Nyamko Sabuni. När det gäller den första frågan om att vara färdig efter gymnasiet undrar jag: Hur ser ni på gymnasieskolan egentligen? Det kan inte vara bara tre bra och mysiga år, utan gymnasieskolan har uppdraget att bland annat utbilda ungdomar till vidare studier eller utbilda ungdomar till att bli anställbara. Jag har aldrig hört någon socialdemokrat som har sagt att detta inte är gymnasieskolans uppdrag utan att man kan gå där och ha lite trevligt och läsa någon kurs. Det är klart att majoriteten av ungdomarna vill gå i gymnasieskolan och vet vad de vill och är mycket engagerade. Men det finns många ungdomar som tyvärr inte tar till vara den tid som de har under dessa tre år, eller fyra år på grund av problem med genomströmningstider i många kommuner beroende på felval, skolbyten och hopp mellan IV-programmet och nationella program. När de kommer ut från gymnasieskolan när de har fyllt 19 eller 20 år är det inte ovanligt, Gunilla Svantorp, att de söker sig till vuxenutbildningen och konkurrerar om samma resurser som finns för övriga i samhället.

Fru talman! Jag förstår att Alliansens företrädare blir besvärade när jag talar om sysselsättningsgrad. Jag måste fråga Roger Haddad: Ser du ett samband mellan utbildning och arbete?
Fru talman! Det gör jag absolut. Flera av oss är aktiva skolpolitiker sedan många år. När jag har lyssnat på flera ärendedebatter och interpellationsdebatter oavsett utskott landar man på utbildningen och skolan som grund och plattform för kommande arbetsliv och möjligheter. Det är därför som vi genomför dessa reformer. Miljöpartiet har inte ingått i någon regering men har stött regeringar som under många år har haft den gymnasieskola som vi nu lämnar. Det skulle vara högskolebehörighet, man teoretiserade yrkesprogrammen, karaktärsämnena på yrkesprogrammen teoretiserades, och man hade inga bra kvalitetskrav och uppföljningar i fråga om IV-programmet, som vi gör om. Företrädare för alla politiska partier som är insatta säger också i denna talarstol att en av de viktigaste förklaringarna till den höga ungdomsarbetslösheten är just utbildningssystemet. Det känns lite konstigt när man hör argumenten från dem som vill vrida tillbaka klockan och gå tillbaka till det som vi hade tidigare. Vi vill inte gå tillbaka till den gamla gymnasieskolan. Kommunerna satsar på vuxenutbildning, staten satsar på vuxenutbildning och regeringen satsade på yrkesvux med en topp 2010. Det var helt rätt, för då var efterfrågan väldigt akut. Sedan har det blivit lite ljusare på arbetsmarknaden. Då får man justera ned det här. Regeringen, Folkpartiet och Alliansen har visat att man kan anpassa behovet efter arbetsmarknadssituationen.
Fru talman! Det är bra, men behöver man då inte anpassa det när vi i dag har en arbetslöshet på 8 procent, bland utrikesfödda 15,6 procent? Behöver man då inte dimensionera upp utbildningen, så att människor kan ta de jobb som finns? Sedan vill jag också berätta att jag har skickat efter en RUT-utredning som jag hemskt gärna vill dela med mig av. Där kan man se svart på vitt att platserna på komvux inte har ökat. Under de senaste tio åren har det bara gått tillbaka. Om ni talar om att ni har 1 miljard mer i dag än 2006 måste ni också ta hänsyn till att det finns 400 000 fler människor i Sverige. Det handlar inte bara om vad som har varit tidigare, år 2006. Vi måste blicka framåt. Den svenska befolkningen har ökat med 400 000 människor. Vi har en arbetslöshet på 8 procent. Hur kan ni vara nöjda?
Fru talman! Jag gillar inte när folk påstår att jag är nöjd, för jag är inte nöjd. Jag har aldrig påstått det. Jag har sagt i samtliga interpellationsdebatter tidigare att vi har en stor utmaning när det gäller arbetslösheten. Det är ett stort problem. Vi har också haft stora problem med utbildningssystemet. Man pratar om ungdomsarbetslösheten. Jag har erfarenhet från kommunalpolitiken. Vi vet att 40 procent är heltidsstuderande. Men om man nu tar ungdomsarbetslösheten som exempel måste man titta igenom vad de har för behov, hur många som behöver komplettera för att få ett slutbetyg och hur många som har läst ett program men i alla fall söker sig in på vuxenutbildningen. Många kommuner, inte minst de större kommuner som har ekonomiska möjligheter, prioriterar och tar sitt ansvar oavsett vad staten gör eller inte gör, och det tycker jag är bra. Det ska vi uppmuntra. Jag glömde i tidigare inlägg uppmana Gunilla Svantorp att ringa sina kolleger Ilmar Reepalu i Malmö och Lena Båstad i Örebro och tala om hur viktigt det är att även kommunerna tar sitt ansvar. Det har vi gjort i Västerås, som jag kommer från, både när Alliansen styrde och nu när de rödgröna styr. Man tar ett lokalt ansvar. Man kan inte enbart förlita sig på att staten ska gå in när som helst och hur som helst. Men utifrån den profil som den här regeringen har, med fokus på utbildning och arbete, är det helt klart att jag inte skäms över de insatser som görs. Sedan kan vi alla i olika partier tycka att yrkeshögskolan borde få mer pengar eller att universiteten borde få mer pengar. Alla vill ha mer pengar. Men just kampen mot arbetslösheten förenar oss alla allianspartier. Det är jag trygg med.

Fru talman! Det finns ett antal punkter när det gäller vuxenutbildning som jag från Centerpartiets sida vill vara väldigt tydlig med. Vuxenutbildning är en av hörnstenarna i det utbildningsbygge som vi har i Sverige. Det handlar om vår syn på människan. Det handlar om att det ska skapas möjligheter för människor att ta makten över sina liv och bygga sin kompetens, men också om att vi politiskt tillsammans med utbildningsaktörer som kommuner, utbildningsföretag med flera har ett ansvar för att göra det möjligt. Här anser Centerpartiet att det finns mer att göra. Möjligheten till försörjning under studierna har kolleger till mig varit uppe och diskuterat. Det handlar också om det utbud som kommuner och andra aktörer erbjuder och vikten av att utveckla kompetensplattformarna som tas fram runt om i Sverige. Alliansen står bakom vuxenutbildningspolitiken. Vi har som allianskolleger möjlighet att lyfta fram delvis olika saker, olika delar av vuxenutbildningen, eftersom det är ett så brett område. Det som finns i motionsbetänkandet handlar till stor del om de motioner som riksdagsledamöter valt att skriva under motionstiden. Därför blir det inte så heltäckande som det annars skulle ha kunnat vara. Vuxenutbildning är så mycket. Förutom kommunal vuxenutbildning handlar det också om andra delar, som folkbildning, yrkeshögskoleutbildningar med mera. I dagens Sverige finns det många vägar framåt. Det är precis det som är meningen. Det som står i texten om att dörr efter dörr har stängts är fel. Det har öppnats dörrar på många olika sätt, men det ser inte ut som det gjorde tidigare. Då kanske en del människor från Socialdemokraterna och så vidare upplever att man har stängt dörrar, men vi har öppnat fler dörrar på olika sätt. Under den ekonomiska kris som började 2008 blev det väldigt tydligt att det behövdes en samordnad struktur för regional kompetensförsörjning. Det blir så lätt att vi diskuterar den nationella nivån och den kommunala nivån, men det finns också kopplat till arbetsmarknadsregioner en regional logik att ha i detta sammanhang. Man såg att det behövdes ett mer flexibelt och behovsanpassat utbildningssystem med samverkan över kommungränserna. Det saknades en regional aktör med samlat ansvar för kompetensförsörjningen. Det efterfrågades en utökad samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Regeringen gav därför i uppdrag att under 2010 etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på både kort och lång sikt. Syftet med det är att bidra till ökad kunskap och översikt, samordning av behovsanalyser, ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt ökad kunskap om utbud och efterfrågan på olika utbildningsformer. Fru talman! Vad har då detta gett för resultat? Många anser att de nätverk och arbetssätt som byggts upp är viktiga för att etablera en viss struktur för framtida planering. Man samverkar nu mer systematiskt. Precis som Socialdemokraternas Gunilla Svantorp lyfte fram att hon sett i Kanada bidrar kompetensplattformarna till att man arbetar mer systematiskt, vilket på sikt bör leda till en bättre anpassning av kompetensen till arbetsgivarnas framtida behov. Upparbetade kanaler och kontakter gör att man snabbare kan agera vid behov. Man pekar på några håll också på att helt nya utbildningar har startats som är bättre anpassade till arbetslivets behov. I Västra Götalandsregionen, som jag kommer från, har man etablerat arbetet tillsammans med kommunalförbunden. Nu provas också strukturen i och med det som händer runt Saab och de underleverantörer som finns där. Här är samverkan mellan olika aktörer A och O. Kommunerna måste samverka för att göra det så bra som möjligt för alla människor som är i behov av kompetenshöjning på olika nivåer. Kommunerna är en anordnare av utbildning, men det finns också många andra anordnare. Det är oerhört viktigt med de satsningar som regeringen har gjort och de utökade satsningarna i Västra Götalandsregionen när det gäller olika former av kompetensutbildning. I resultatutvärderingarna ser man också behov av att högskolor och universitet i regionen är aktiva i arbetet. Därmed har de även fått ett tydligare uppdrag av regeringen att vara delaktiga. När man nu läser igenom motionerna kan man se att de tar upp många viktiga aspekter. Men mycket av det som vi i dag avstyrker i betänkandet är redan under beredning eller är beslutat och genomfört. Sfi har lyfts fram av många motionärer, och det är ett område som har ett stort antal utmaningar framför sig, framför allt när det gäller kvaliteten. Men det betyder inte att allt är dåligt. Jag har haft förmånen att besöka Snabba spåret vid vuxenutbildningen i Skövde vid ett antal tillfällen, och det är snart dags igen. Det är till för relativt välutbildade kvinnor och män som kommer till Sverige av många olika anledningar. Dessa får en möjlighet att så snabbt de klarar av det lära sig svenska språket för att så snabbt som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden. De siktar mot högre utbildning men också mot jobb inom de sektorer de redan har en utbildning i. Där är det också viktigt med det uppdrag som Yrkeshögskolemyndigheten har, nämligen att jobba med validering och hitta ett nationellt system för valideringen. Dörr efter dörr har stängts, säger man. Det är helt fel. Det sker satsningar. Men om man enbart räknar kvantitet kan man villa bort sig. Mycket av de yrkesvuxsatsningar som vi har gjort handlar om relativt dyra utbildningar som leder till jobb, vilket också gör att det blir ett mindre antal platser än om man enbart kör rent teoretiska utbildningar som man kan göra i storgrupp. Det handlar inte om att räkna antalet platser, utan om kvaliteten på de platser som finns och möjligheten för människor att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det är glädjande att man från oppositionens sida lyfter fram mycket av det som fungerar i Alliansens Sverige och att man vill se mer av det. Vi är gärna med och arbetar för att vuxenutbildning på olika sätt ska stärkas tillsammans med de regionala och kommunala aktörerna. Jag förvånas över att Miljöpartiet säger att man upplever att det finns en motvilja att satsa på vuxenutbildning när vi på så många olika sätt har breddat vuxenutbildningen i Sverige under de år som alliansregeringen har verkat.

Fru talman! I ett snabbt föränderligt samhälle ska alla ha rätt till återkommande utbildning. Därför är vuxenutbildningen viktig. Vi har i dagsläget en ungdomsarbetslöshet på nästan 25 procent. Utbildningspolitiken har en central roll för att bekämpa arbetslösheten och öka konkurrenskraften i framtiden genom höjd kunskap och kvalitet. Vi vill därför satsa på fler utbildningsplatser för att öka såväl sysselsättningen som människors kunskaper. Många som i dag är arbetslösa saknar grundläggande utbildning från grund eller gymnasieskola. För en tid sedan presenterade Arbetsförmedlingen sin stora rapport om läget på arbetsmarknaden som bland annat visar att 40 procent av de arbetslösa som saknar gymnasieutbildning nu är under 35 år. Det här är ett trendbrott. Tidigare har de äldre varit klart överrepresenterade i den gruppen. Samtidigt krävs ofta minst gymnasieutbildning för att få ett arbete, och det är även nödvändigt för att kunna vidareutbilda sig på yrkeshögskola eller universitet. En gymnasieexamen eller motsvarande har med andra ord blivit en nödvändig förutsättning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Men högerregeringens politik har gjort det svårare att utbilda sig. Genom att gränsen för behörighet höjts på olika nivåer är det färre som blir behöriga att läsa vidare. De har gjort det svårare att komma in på komvux, men också gjort det svårare att gå vidare från komvux till högre utbildning genom att införa en särskild kvotgrupp för dessa. Samtidigt som regeringen bygger en skola som kommer att skapa ett större behov av vuxenutbildning skär man ned på densamma. Det kommer att leda till att utbildningsnivån kommer att sjunka. Att satsa på vuxenutbildning är ett av de mest effektiva sätten att bryta kunskapsklyftor mellan människor och skapa ett inkluderande samhälle. Det är därför bra att vi i utskottet fått en majoritet för att återinföra det riktade statsbidraget till vuxenutbildningen. Annars riskerar vuxenutbildningen att i hög grad bli offer för besparingar. De senaste åren har många kommuner, framför allt mindre sådana, dragit ned sina verksamheter till ingenting mer än det som de enligt lag är tvungna att tillhandahålla. Fru talman! För att snabbt åtgärda det och ge fler människor ökad frihet och valmöjligheter på arbetsmarknaden vill Vänsterpartiet införa en rätt att läsa in gymnasieskolan inom vuxenutbildningen. Det ska kunna ske antingen inom den kommunala vuxenutbildningen eller på folkhögskola. Sedan den globala finanskrisen inleddes har fler börjat studera. Det gäller även vuxenutbildningen. Antalet heltidsstuderande på komvux har ökat med drygt 15 procent de senaste åren. Det är dock fortfarande långt kvar till det antal platser som fanns innan högerregeringen skar ned vuxenutbildningen med en tredjedel. De extra anslag som kommunerna har fått de senaste åren har inte kompenserat för de förlorade studieplatserna. En rätt till gymnasieutbildning gör att det kommer att behövas fler studieplatser. Regeringen föreslår i budgetpropositionen 5 000 fler platser till komvux, trots att Utbildningsdepartementets egen utredning visar på ett behov av omkring 31 000 platser. Fru talman! En viktig del inom vuxenutbildningen är sfi, svenska för invandrare. Det ligger i allas intresse att alla som bor i Sverige ges möjlighet att lära sig det svenska språket. Ett första steg till att klara sin egen försörjning är att lära sig språket. Men språket är också en förutsättning för att kunna, våga och vilja delta aktivt i samhället. För att det ska kunna ske behövs en tydligare individualisering och fler undervisningstimmar per vecka. Sfi ska kunna läsas i kombination med praktik, arbetslivsorientering, validering, annan utbildning eller arbete. Vi är mycket kritiska till regeringens syn på sfi. Vi menar att den bygger på osanna antaganden om att de sfi-studerande "bara sitter och sitter för att kunna bli försörjda". Varken treårsbegränsning eller sfi-bonus tar hänsyn till de olika förkunskaper människor som kommer hit har. En del är analfabeter, och andra är mycket högutbildade. Den enskilda studeranden lastas helt för den otillräckliga kvaliteten på undervisningen. Sedan får vi höra från Folkpartiet om en sfi-peng. Då tänker jag: Med en dåres envishet försöker man driva igenom att välja aktörer. Som om det skulle göra att man lättare lär sig svenska. För att stärka kvaliteten i sfi ska vi, precis som vi gör i den ordinarie skolan, ställa krav på att sfi-lärarna är behöriga. Vi vill också att det ska bli möjligt att utbilda sig till sfi-lärare som ett spår i lärarutbildningen eller som en egen utbildning. Det bör också finnas möjlighet för sfi-lärare att skaffa sig specialkompetens för att undervisa analfabeter. Det är också helt nödvändigt att se över den studieekonomiska situationen för de studerande. Eftersom timersättningen för vuxna som deltar i sfi-undervisning tagits bort tvingas många att välja bort svenskundervisning av ekonomiska skäl. Jag vill yrka bifall till reservationerna 6 och 13 och yrka bifall till majoritetstexten under punkt 1.

Fru talman! Jag har två frågor till Vänsterpartiets Rossana Dinamarca. Den första frågan gäller varför en enskild, till exempel med en sfi-peng, inte själv kan få bestämma om man vill läsa på kommunala komvux, Liber, Hermods, Miroi eller kanske en folkhögskola som LO eller ABF driver om de har en bra inriktning inom omsorgen eller på ingenjörssidan på lägre nivå som man attraheras av. Den andra frågan gäller kommunernas ansvar. Vad vill du säga till kommunalråden, oavsett partifärg på styret, när de drar ned? Du ser att den och den kommunen ska göra neddragningar. Vad säger du till de kommunalråden? Har de inget ansvar för den kommunala vuxenutbildningen för de egna invånarna?
Fru talman! Vi har varit för att det ska vara möjligt att läsa sfi på folkhögskola. Det tycker vi är bra. Problemet är att Folkpartiet tillsammans med sina kolleger på högersidan tror sig lösa alla problem, särskilt inom välfärden, med att införa olika pengsystem. Ser ni inte hur ni har förstört inom både äldreomsorgen och skolan med pengsystemet? Det är inte den typen av valfrihet som stärker. Det som behöver göras för att stärka sfi-utbildningen handlar om att vi behöver lärare som har kompetens inom det de ska arbeta med. Där ser det illa ut. Vi behöver studerande som har tid att ägna sig åt studierna. Där är den studieekonomiska situationen för de studerande en viktig del. Det behövs kontinuitet. Nu kommer det hela tiden in nya studerande i en befintlig grupp, vilket gör att det inte är möjligt att skapa den kontinuitet och lugn och ro som behövs för att kunna lära sig svenska. Vidare måste det vara möjligt att arbeta samtidigt, att vidareutbilda sig på någon annan vuxenutbildning eller på en högre utbildning. Det är den typen av kvalitetsförstärkningar som behövs, inte att man ska välja mellan olika aktörer. Vi har redan sett flera exempel på att det är dåligt och inte ger någon kvalitetsförstärkning över huvud taget.
Fru talman! Jag kan garantera Rossana Dinamarca och Vänsterpartiet att det finns både urusla kommunala äldreboenden och kommunala skolor, precis som det finns alternativa driftsformer som inte håller kvaliteten. Det är det som är problemet, inte att en äldre farbror får bo på Oxbackens servicehus eller ett annat alternativ i Västerås. Kvaliteten och de lokala politikernas ansvar och uppföljning är utmaningen. När det gäller sfi finns det faktiskt kommuner som har slutit avtal med folkhögskolor. Folkpartiet har absolut ingenting emot det. Men det ska ställas höga kvalitetskrav. Det ska finnas en rektor som har mandat att fatta beslut när det gäller betygen. Min erfarenhet är att om man inte vill upphandla enligt en peng utan med kvalitetskonkurrens kan man få olika inriktningar, för ibland vill inte kommunen erbjuda distansstudier eller kvällsstudier. Det finns faktiskt vuxenstuderande som skulle behöva det, till exempel en frisör som kanske vill sadla om och bli elektriker men inte har någon möjlighet att gå till Lernia dagtid. Då kan han eller hon läsa på distans från sitt kontor eller hemifrån. Det tycker jag är positivt. Jag förstår inte varför Vänsterpartiet vill strypa detta förslag. Det har inte kommit något än, men det utreds en sfi-pengsmodell. Ta till exempel Västmanland. Mindre kommuner utanför Västerås - Hallstahammar, Surahammar - har inte en chans. De har inte råd att bygga upp egna vuxenutbildningsverksamheter. Deras nyanlända skulle behöva en sfi-peng som de kan ta med sig och åka 45 minuter till Västerås för att ta del av hela det utbudet. Varför vill du förvägra dem denna möjlighet?
Fru talman! Jag hänvisar till tidigare exempel på olika pengsystem som man har infört och som vi har i dag. De visar väldigt tydligt att vi inte har fått någon kvalitetsförstärkning. Det som detta däremot har bidragit med är att se till att våra skattemedel försvinner ut till vinster till aktieägare eller till skatteparadis någon helt annanstans än de var ämnade för. För att kunna garantera en riktig kvalitet menar jag att de satsningarna behöver göras inom det offentliga där vi har insyn och också kan styra vad medlen ska användas till så att de används på ett vettigt sätt och inte slösas bort eller till och med kastas bort. Jag ser givetvis att kommunerna har ett stort ansvar för till exempel den kommunala vuxenutbildningen. Men det handlar också om att ge förutsättningarna för att de ska kunna klara av det. Från den här regeringens sida har man från tidiga början strypt de statliga bidragen till kommuner och landsting. Det var en av de stora nedskärningarna som man gjorde, framför allt när det gällde vuxenutbildningen. Under sitt första år drog man bort en tredjedel av bidragen från den kommunala vuxenutbildningen. Det är klart att det här hänger ihop. Det handlar inte bara om att man kan sitta ute i kommunerna och vilja någonting. Det måste också finnas en vilja från staten att ge de medel som faktiskt behövs. Ska man trolla fram pengar?

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till utskottets förslag under punkterna 2-13. Därefter skulle jag vilja gå vidare och tala lite om livslångt lärande. Jag tycker att det är fantastiskt att vi har en sådan tradition i vårt land när det gäller vuxenutbildningen. Vi från allianspartierna har dessutom alltid tyckt att det har varit en viktig tradition. Vuxenutbildningen i vårt land startade ju för ungefär ett sekel sedan när folkbildningen blev alltmer viktig i landet. Därefter har den fortsatt på väldigt många olika sätt. Vuxenutbildningen har tyvärr, sedan jag började arbeta inom den på 70-talet, fått vara en kompensation när det vanliga utbildningssystemet på olika sätt inte har räckt till. Framför allt ger den en möjlighet till en omstart i livet för människor som av skilda skäl har tvingats att välja om ett yrke eller kanske inte har haft möjligheten att studera under sin ungdomsperiod. Från allra första början var det faktiskt så att de som inte hade fått gå i lärdomsskolan fick börja inom vuxenutbildning och folkbildning, många gånger med hjälp av ekonomiska resurser från andra. Socialdemokraterna ihop med Vänsterpartiet och Miljöpartiet såg att deras system havererade en aning i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. De tillsatte då en kommitté som hette Kunskapslyftskommittén. Jag fick möjlighet som parlamentariker att sitta i den kommittén och följa vad som hade hänt. En av delarna var den explosion av platser som behövdes för att möta upp ungdomsskolans misslyckande i flera avseenden. Tyvärr, Gunilla Svantorp, var det för att på något vis kompensera och hjälpa människor som inte hade fått en bra examen eller utbildning i sin ungdomsskola. Det här tyckte vi också var jättebra. Vi tyckte att det var bra att man tog tag i detta, men man hade ju inte klarat av grundproblemet för att man lät människor gå på vuxenutbildning. Det var mycket komvux som fick ta platserna då. Men i och med Kunskapslyftet gav vi också möjlighet för kommunerna att inom ramen för kommunal vuxenutbildning upphandla platser. Det gjordes i hög grad hos folkhögskolorna, men också andra utbildningsanordnare fick de chanserna. År 2006, när vi äntligen fick regeringsskifte, hade Socialdemokraterna i samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet 1 miljard kronor mindre till vuxenutbildning än vi har i dag. Det här är viktigt att komma ihåg, för nog blir man lite fundersam när det gnälls över att vi har skurit ned. 1 miljard på den möjliga befolkningsökning som vi har i dag är trots allt fortfarande mer per capita än vad som fanns då. Vad har vi gjort sedan Alliansen tillträdde? Vi vågade ta tag i grundproblemet. Vi vågade ta tag i ungdomsskolan, grundskolan, till och med förskolan, och gymnasieskolan, för att rätta till förhållandena. Nu vet vi att vi har sjösatt en gymnasiereform, och vi räknar med att vi inte om tio år ska behöva, som jag ändå tycker att Roger Haddad hade en poäng i, lappa och laga. Det var så många gånger. Jag vågar faktiskt säga det. Jag har själv varit ute mycket och studerat hur man har bedrivit vuxenutbildning, vilka läroplaner man har följt och vilka läromedel man har haft, så jag vet att det är mycket lappa och laga. Vi satsar på effektiv vuxenutbildning för de människor som Socialdemokraterna lämnade efter sig. Det är dem vi i dag hjälper med vuxenutbildning. Vi ger mer pengar. Vi har rättat till problemen i ungdomsskolan. Vad är det då som skiljer oss åt ordentligt? Det är statsbidragens styrning. I Alliansens Sverige tror vi på våra kommunpolitiker. Vi lever under subsidiaritetsprincipen där vi ser att i vår kommun, i Linköpings kommun, behöver man andra typer av vuxenutbildning än man kanske gör i Ydre kommun som jag tror är landets minsta kommun när det gäller invånare. Då behöver man något annorlunda. Vi kan väl inte ha samma typ av och lika mycket i statsbidrag per capita när det är två helt olika karaktärer. Alltså: Låt besluten fattas på den nivå där de ska vara! Därför ska vi inte ha en styrning. Pengarna finns till vuxenutbildning. Vi låter dem som är närmast befolkningen, närmast medborgarna få veta var resurser ska sättas in. Vi litar på kommunerna. Vad vill jag då säga med detta? Jo, tiden går. Samhället förändras. Vi förändrar vår politik utifrån de behov som finns. Framför allt vill vi möta individens behov. Vi har inte något gammalt socialdemokratiskt tänk där det bara är grupper av människor vi hela tiden ska möta. Vi vill möta individens behov. Kära socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister! Res er upp, titta på verkligheten, se er omkring, se människornas behov! De är mer än grupper. Fastna inte i gammal S-politik! I detta anförande instämde Annika Eclund .

Fru talman! Sverige befinner sig i en situation där utanförskapet ökar och där allt fler människor tvingas ut i arbetslöshet. Det är en situation där människors möjlighet till egenförsörjning urholkas i takt med att de glider allt längre bort från arbetsmarknaden. Senast i morse kunde vi läsa om detta. I DN skriver man att så många som två tredjedelar inte får ut någon arbetslöshetsersättning alls, vilket är en fördubbling sedan våren 2006. Det rör sig om 120 000 människor som är hänvisade till familj, vänner och socialbidrag för att kunna försörja sig. Vi ser samtidigt hur ungdomar får det allt svårare att finna en väg in på arbetsmarknaden med alla de problem som det leder till. Vi ser hur ungdomskullar, eller åtminstone delar av ungdomskullar, lämnar gymnasieskolan och tvingas rakt ut i arbetslöshet. Samtidigt har vi en situation där företag, trots denna rådande arbetslöshet, har svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Vi har också en regering som med en rad olika fantasifulla förklaringar tycks tro att situationen skulle förbättras av en ökad arbetskraftsinvandring och att situationen skulle förbättras genom att man tillför mer av den misslyckade politik som är en del av huvudförklaringen till att det ser ut som det gör i dag. Nystartszoner, instegsjobb och sfi-bonus är exempel på nyspråk som allt oftare används i debatten. Som jag ser det är det ett förtvivlat försök att lappa och laga det mångkulturalistiska experimentet som är på väg att haverera. Själv tycker jag att situationen nästan är tragikomisk. Fru talman! För att få bukt med den rådande situationen med utanförskap och arbetslöshet krävs det för det första en sund invandringspolitik. Genom att minska inflödet av människor till Sverige kommer trycket på det svenska välfärdssystemet att minska, inte minst med minskad arbetslöshet som följd. För det andra behövs det satsningar på vuxenutbildningen. Myndigheten för yrkeshögskolan har önskat att få 1,5 miljarder kronor ytterligare under den innevarande treårsperioden. Det är 500 miljoner kronor per år. Med dessa pengar skulle yrkeshögskolan kunna fördubbla antalet nya beslut. 8 000 nya platser i snitt per år skulle på ett betydande sätt förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden och minska arbetslösheten. Vi känner alla till yrkeshögskolan och den filosofi man utgår ifrån. Man tittar på vilken kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden, och därför är också sysselsättningsstatistiken för dem som utbildat sig genom yrkeshögskolan mycket god. Det vet vi. Det fick vi reda för inte så länge sedan i utskottet. Jag vill också påpeka att yrkeshögskolan utbildar inom områden där det finns en faktisk efterfrågan, vilket innebär att satsningar på detta område ger människor möjlighet att utbilda sig eller vidareutbilda sig inom områden där de de facto kan få jobb. Samtidigt vet vi att många företag kräver att den anställdes kompetens innehåller någon form av eftergymnasial utbildning. Genom Sverigedemokraternas riktade satsning på yrkeshögskolan gör vi det lättare för företagen att anställa och för människor, inte minst ungdomar, att få en utbildning som också leder till arbete. Jag menar att det här är en lönsam investering, och det förvånar mig, och det förvånar mig till och med väldigt mycket, att regeringen inte inser detta. Vi menar att det utökade stödet till yrkeshögskolan är en av de viktigaste arbetsmarknads och utbildningspolitiska satsningarna i dag. Därför väljer vi också att skjuta till de pengar som man ber om. Ett annat led i samma strävan, som dessutom ger bättre möjligheter att komplettera betyg, är vårt förslag om en utökning av antalet platser på komvux. Vi anslår medel som motsvarar ungefär 9 000 nya platser. Det behövs. Jag kan inte se någon annan väg om vi har som mål att på allvar ta tag i arbetslöshet, utanförskap och problemet där våra företag inte klarar av att hitta rätt utbildad arbetskraft. Vi behöver en väl utbyggd och väl fungerande vuxenutbildning, och det är klart att den innebär väldigt mycket. Vi väljer att framför allt satsa på komvux och yrkeshögskolan. Vi tror att det är där pengarna kommer att göra mest nytta. Vi behöver matchning. Människor behöver en reell möjlighet att vidareutbilda sig och skaffa den kompetens som företagen efterlyser. Det är en lustig situation. Vi har väldigt många arbetslösa människor, och samtidigt har vi företag som letar med ljus och lykta efter rätt utbildad arbetskraft. Jag beklagar att Roger Haddad gick. Jag tänkte nämligen nämna några saker om sfi-bonusen eftersom den var uppe i debatten här. Jag menar följande: Det är bra att människor premieras, att människor belönas för att de på ett eller annat sätt utmärker sig och presterar mer än vad som kan förväntas eller till och med krävas av dem. Men att dela ut bonus för att en person åstadkommer vad som rimligen kan förväntas av någon sänder ut helt fel signaler. Det var inte länge sedan jag förde den här debatten. Jag hade hoppats att jag skulle få någon att debattera mot. Jag beklagar än en gång att Roger Haddad har gått härifrån. Jag vill än en gång peka på att man till exempel inte betalar ut pengar för någon som kommer till jobbet i tid. Jag menar att det är olämpligt och orimligt att vi ska lägga oss på en så pass låg ambitionsnivå att vi delar ut bonus för att någon presterar vad som anses vara förväntat eller för att någon bara fullgör sina skyldigheter. Vi kan också se hur fel det har slagit. Sfi-bonusen har inte alls fått den effekt som man önskade. Jag frågar mig: Är det rimligt att viljan till integration ska vara beroende av storleken på mutan som stat eller kommun tillhandahåller? Jag tycker inte att det ska vara på det viset. Jag menar att vi måste kräva att man gör allt som står i ens makt för att lära sig svenska. Det inkluderar naturligtvis att man stannar på sfi-undervisningen till dess att man är så pass kunnig att man kan gå ut i arbetslivet eller har den grundläggande kunskapsnivån i svenska som behövs. Det är klart att det är ett misslyckande om folk inte lär sig svenska. Vi måste kanske också börja ställa krav på människor. Vill man inte lära sig språket kan vi också ställa oss frågan: Ska man då vara i Sverige över huvud taget? Det tycker jag är en fullt berättigad fråga. Sedan vill jag ta upp en liten sak med tanke på vad Yvonne Andersson tog upp tidigare. Det gäller det här med riktade satsningar. Man kan diskutera om riktade satsningar är bra. Jag tror att de ibland är behövliga. Det kan finnas många anledningar till det, men det är ingen nyhet. Även regeringen har gjort detta tidigare. Jag tänker läsa ur en text som jag tror att Margareta Pålsson har skrivit själv. Det står följande: Ett riktat statsbidrag till skolan har införts, och tanken är att statsbidraget ska användas för extra stöd och hjälp. Exempel på stöd och hjälp är personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser, andra liknande stöd och utvecklingsinsatser samt införskaffande av läromedel. Jag tycker att det är jättebra att man har gjort det. Ibland behöver staten helt enkelt peka finger och tala om att detta är områden som vi anser vara prioriterade. Uppenbarligen fungerar det inte på komvuxområdet. Uppenbarligen behöver vi satsa mer pengar. Uppenbarligen behöver vi hjälpa kommunerna. Jag tror inte att det är så enkelt att kommuner av illvilja skär inom komvux därför att man tycker att det är dåligt att vuxna människor eller ungdomar får en chans att vidareutbilda sig eller skaffa en grundläggande kompetens. Tyvärr är det en följd av den situation som vi befinner oss i dag. Det är en ekonomiskt svår situation för många kommuner. Det är klart att staten inte bara ska skjuta till medel utan också se till att pengarna hamnar där de ska. Jag tycker att det är en självklarhet.